Herr talman! har frågat mig om jag delar uppfattningen att Alliansens skattesänkningar mellan 2006 och 2014 är en orsak till utvecklingen av ungdomsrån, som statsministern enligt Wykman gett uttryck för i en intervju. Wykman har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta eller avstå från att vidta mot bakgrund av detta ställningstagande. Regeringen ser allvarligt på att de anmälda ungdomsrånen ökat de senaste åren. Personrån är brott som utöver ekonomiska och fysiska skador även kan orsaka rädsla och oro lång tid efter brottet. Personrån kan också indikera fortsatt brottslighet bland unga individer som begår sådana brott. Polismyndigheten arbetar aktivt mot denna typ av brottslighet, bland annat genom ökad polisiär närvaro på platser och tider där sådana brott ofta begås. För att vända utvecklingen krävs också en bredd av åtgärder från exempelvis socialtjänst, hälso och sjukvård och skola. Regeringen bedriver ett omfattande arbete med att stärka och utveckla det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet. Vi har hittills nått halvvägs till målet om 10 000 fler anställda vid Polismyndigheten, vilket skapar väsentligt bättre förutsättningar för en ökad polisiär närvaro lokalt. Vi har skärpt straffen för en lång rad brott, bland annat grovt rån, och gett myndigheterna nya brottsbekämpande verktyg. Regeringens brottsförebyggande satsning skapar även förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Hösten 2019 presenterade regeringen 34-punktsprogrammet, det största paketet mot gängkriminalitet i Sverige någonsin, med åtgärder på både kort och lång sikt. Nu pågår ett intensivt arbete för att genomföra programmet, som även förbättrar förutsättningarna för arbete mot annan brottslighet. Flera av åtgärderna i 34-punktsprogrammet riktas helt eller delvis mot unga lagöverträdare. Det handlar exempelvis om förbättrade utredningsåtgärder när barn misstänks för brott, ökade möjligheter för socialtjänsten att ingripa och ytterligare resurser till LVU-placeringar. 34-punktsprogrammet innehåller även flera straffrättsliga åtgärder som är relevanta när vi talar om rån, exempelvis införandet av påföljden ungdomsövervakning, där den unge som utgångspunkt ska få så kallad helghemarrest, ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter. Regeringen har också remitterat ett förslag om att slopa ungdomsreduktionen för unga myndiga vid brott med minimistraff ett års fängelse eller mer. Detta omfattar även rån och innebär att straffet kommer att fördubblas för en 18-åring som döms för ett sådant brott. Enligt regeringen är det mycket viktigt att barn och unga som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet eller missbruk får nödvändiga stödinsatser. På regeringens uppdrag pågår ett utvecklingsarbete kring tidiga och samordnade insatser och en förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso och sjukvården och socialtjänsten. Inom ramen för 34-punktsprogrammet har arbetet utvidgats till att även omfatta särskilda och riktade insatser mot riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden. Vidare utreds frågan om skärpta straff för dem som involverar unga i kriminalitet. De som drabbats av brott måste få hjälp och stöd. Regeringen har genomfört en omfattande satsning på samhällets brottsofferstödjande organisationer. Regeringen har också förbättrat möjligheterna för brottsoffer och vittnen att delta i rättegångar genom videokonferens. I en pågående utredning behandlas bland annat frågor om vittnesskydd och vittnesstöd. Enligt regeringen är en bred och utbyggd välfärd grunden för ett väl fungerande samhälle. I arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet är skattefinansierade verksamheter som rättsväsen, socialtjänst och skola centrala. Regeringen prioriterar mer medel till välfärden, inte mindre. Inte minst behöver verksamheter som bidrar till det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet vara i fokus.

Herr talman! Statsrådet Morgan Johansson är påtagligt nöjd med utvecklingen i Sverige. Det finns ett 34-punktsprogram. Alla människor utanför 34-punktsprogrammet delar inte statsrådets bedömning att utvecklingen i Sverige är särskilt positiv. Tvärtom ser man inte längre bara på tv utan möter i sin vardag, om inte dagligen så åtminstone tillräckligt ofta för att det ska vara helt oacceptabelt, den nya grova, hårda brottsligheten som det här landet har drabbats av. Ungdomar drabbas av rent bestialiska dåd. Det är fråga om skjutningar på öppen gata och kriminella nätverk. Sverige är drabbat av en brottslighet som vi tidigare inte har sett, och det har skett under Morgan Johanssons tid som justitieminister. Interpellationen tar sin utgångspunkt inte i vilka åtgärder som behövs utan i förståelse för de orsaker som finns till kriminaliteten. Jag frågar Morgan Johansson om vad regeringen och han bedömer ligger till grund för brotten. Morgan Johanssons chef statsminister Stefan Löfven har hävdat att det är skattelättnader som ligger bakom ungdomskriminaliteten, det vill säga att jobbskatteavdraget som har gett en undersköterska en månadslön mer varje år att leva på skulle ha bidragit till att vi har drabbats av kriminalitet. För svenska folket och för kammaren är det givetvis viktigt att veta om det är en bedömning som också statsrådet gör. Är det den extra månadslönen varje år för undersköterskan som ligger bakom den organiserade kriminaliteten i Sverige? Eller gör Morgan Johansson en annan bedömning än den bedömning som Stefan Löfven gjorde när han uttalade detta i en intervju? För kammaren och svenska folket är det givetvis väsentligt att veta vilken analys som Morgan Johansson gör av orsakerna till att samhället har blivit som det har blivit, till den kriminalitet, till den otrygghet, till den rädsla som finns bland våra ungdomar, till den skräck som drabbar föräldrar till ungdomar, till den allmänna otrygghet som har brett ut sig. Är det den extra månadslönen till undersköterskan som ligger bakom, enligt vad Stefan Löfven tidigare har hävdat i intervjuer? Han menar att det är skattesänkningarna som har lagt grunden till detta. Finns här något annat som är orsaken till kriminalitetens utbredning? Att förstå orsakerna kan många gånger vara minst lika viktigt som åtgärderna. Om åtgärderna passar, herr talman, beror på vilka orsakerna är.

Herr talman! Förutom att statsministern inte har förstått vad som är orsaken till ungdomsbrottslighet verkar han heller inte ha förstått hur man ska bekämpa den. I sitt svar berömmer sig ministern av 34-punktsprogrammet. Han berömmer sig också av polisiär närvaro. Men frågan är hur Sverige står sig när man jämför antalet poliser per 100 000 personer med andra länder i EU. Man kan också fråga sig varför inget har hänt sedan 34-punktsprogrammet lanserades för ett år sedan. Ungdomsbrotten har blivit grövre och grövre. Min kollega använde ordet bestialiska, och det är inte en överdrift. Jag kan säga varför. Jag är socialsekreterare till yrket, och jag kan säga att de åtgärder som används är totalt verkningslösa. Samma ungdomsbrottslingar begår brott gång efter gång, och påföljderna och åtgärderna bekommer dem inte alls. Samtal med socialsekreterare - brottslingarna skrattar åt det! År 2017 kom en ny regel att åklagare inte kan anhålla ungdomsbrottslingar. Polisen tar in dem efter att de har rånat, misshandlat och förnedrat jämnåriga. På eftermiddagen släpps de igen, i många fall utan att ha blivit förhörda, för att begå nya brott. Om man tittar på de två brottslingarna som dömdes i Danmark till hårda, rättvisa straff ser man att deras track record har pågått sedan de var 12-13 år - och det är bara de dokumenterade brotten. Om ministern inte kan svara för statsministern kan han svara för sig själv. När kommer det verkningsfulla åtgärder så att ungdomsbrottslingar inte upprepar sin brottslighet och inte skrattar åt rättvisan utan tar straffen och hotet om straff på allvar? Ministern säger att man har infört ungdomsövervakning. Ja, det var ett tillkännagivande från riksdagen. Det tog fyra år från att tillkännagivandet gavs till att regeringen gjorde verklighet av det. Sedan har vi straffrabatterna. Man berömmer sig av att man ska förändra dem, att brottslingar mellan 18 och 20 år ska få ta hela straffet. Men mängdrabatterna, då? Och varför bara brottslighet som ger ett år och uppåt i straff? Varför inte all brottslighet? Vad är anledningen till detta? Vi har grava problem. Hos vanliga människor är rädslan att gå ut och att släppa ut sina barn påtaglig. Det är inte värdigt ett utvecklat land, ett land som kallar sig rättsstat, och det var inte så för bara något decennium sedan. Det har exploderat på senare tid, och regeringen bär ansvaret.
Herr talman! Det är klart man kan resonera kring orsakerna till både ungdomskriminalitet och framför allt gängkriminalitet. Man får nog söka sig 20-25 år tillbaka för att hitta när de kriminella gängen etablerade sig i Sverige. Vi vet ju att det var bland annat i mina och Borianas hemtrakter i västra Skåne som Hells Angels och Bandidos började någon gång i början av 90-talet. Därefter har det tillkommit nya gängkonstellationer - släktbaserade nätverk, som det talats mycket om på senare tid, men också mer löst baserade nätverk. Jag påstår att det vi gör nu, det borde Sverige ha gjort för 20 år sedan. Då skulle man nämligen ha kvävt det här i sin linda. Med de straffskärpningar vi går fram med, de polisinsatser vi går fram med och de kameraövervakningsinsatser vi går fram med får man effekt, påstår jag. Vi har just nu fler poliser än någonsin i Sverige, och vi fortsätter den utbyggnaden. Om bara ett par månader går det ut ytterligare 500 poliser från polisutbildningen. Vi har nu skärpt straffen på ett sådant sätt att vi också ökat häktningspresumtionen. Boriana Åberg säger att man tar in en som begått brott och släpper den igen på eftermiddagen. Ja, så var det på Moderaternas tid när det gällde till exempel vapenbrott. Då gick det till på det sättet. Men efter det att vi skärpte straffen för vapenbrott fick vi också en häktningspresumtion som innebär att om du går hemifrån med ett vapen, ja, då är risken stor att du inte kommer hem igen på två år. Det är skälet till att vi nu har kunnat häkta betydligt fler för just vapenbrott. De som tidigare sprang runt på gatorna med vapen, de sitter nu inlåsta. Det är samma sak med kameraövervakningen - 450 övervakningskameror är uppe, och nu går polisen fram med uniformskameror. Jag tror att de ska ut med nästan 8 000 uniformskameror framöver. Det är ett sätt att både förebygga och klara upp fler brott. Jag påstår att 34-punktsprogrammet som vi går fram med är offensivt. Det är sådant som kommer att få betydelse. Men man ska inte negligera det vi gjorde under förra mandatperioden, bland annat på polissidan. Niklas Wykmans interpellation handlar om skattesänkningsfrågan, så låt oss ta den. När Moderaterna sänkte skatten med 140 miljarder under sina åtta år ledde det till två saker. Den ena var att ni gröpte ur statsfinanserna. Ni gjorde slut på de överskott som ni hade fått av oss. Efter bara ett par år var pengarna slut, och hur fick Moderaterna finansiering då? Jo, bland annat genom att skära ned polisutbildningen med 90 procent på två år. Det första vi fick göra när vi tillträdde 2014 förutom att reda upp statsfinanserna var att bygga ut polisutbildningen, vilket vi nu har gjort. Moderaterna har aldrig någonsin startat några nya polisutbildningar. Det var vi som startade i Växjö. Det var vi som startade i Umeå. Det var vi som startade i Malmö. Det är vi som startar i Borås. Vi utbildar nu tre gånger så många poliser som ni gjorde under er tid. Vi är på väg upp mot det mål vi har, nämligen 10 000 fler anställda till 2024. Det är det ena som händer när man sänker skatten - att man inte får råd med nödvändiga satsningar på rättsväsendet. Det andra som händer när man sänker skatten, framför allt om man sänker skatten för de rikaste men samtidigt skär ned på a-kassa och på välfärden för vanligt folk, är att man ökar klyftorna. Det hände också efter åtta år av moderatregering. Klyftorna i Sverige ökade mer och snabbare än i något annat land i hela OECD-området. Så var det faktiskt. När man hamnar i en sådan situation trycker man ned dem som har det sämst ställt ännu mer och undergräver deras framtidstro, inte minst ungdomarnas framtidstro, och man ökar ungdomsarbetslösheten. Då ökar man också riskerna för att de ska rekryteras till kriminella gäng. Att klassklyftor och kriminalitet hänger ihop måste man faktiskt förstå.

Herr talman! Man måste berömma Morgan Johansson för att han tror på sin politik. Det råder inget tvivel om det. Redan 2017 konstaterade Morgan Johansson att man var på väg att knäcka de kriminella gängen - för tre år sedan. Missminner jag mig inte var det i september 2017 som Morgan Johansson i Dagens Nyheter starkt och stolt meddelade svenska folket: Vi är på väg att knäcka de kriminella gängen. Hur har det gått med det, Morgan Johansson? Var Morgan Johansson på väg att knäcka de kriminella gängen 2017, eller var det så att de kriminella gängen 2017 var på väg att knäcka tilliten i det svenska samhället? Väldigt många är nog beredda att säga att det är det senare som är sant - att de kriminella gängen har knäckt mycket av det som är bra med Sverige. Morgan Johansson var inte på väg att knäcka de kriminella gängen 2017. Morgan Johansson är inte på väg att knäcka de kriminella gängen nu heller. För det krävs andra och hårdare åtgärder men också bättre förebyggande åtgärder än vad den här regeringen levererar. Morgan Johansson hävdar att skatteintäkterna minskade när Alliansen styrde Sverige. Morgan Johansson har tidigare hävdat att han inte behöver någon mer kunskap om offentliga finanser, men jag uppmanar honom att läsa på om vad som hände med skatteintäkterna under Alliansens år. Morgan Johansson kanske här och nu kan svara på om skatteintäkterna ökade eller minskade under tiden då Alliansen styrde Sverige. Morgan Johansson hävdar att klyftorna växte rekordmycket under Alliansens styre. Kanske kan Morgan Johansson svara på frågan om de har växt mer eller mindre sedan han kom in i regeringen. Morgan Johansson hävdar att utanförskapet ökar explosionsartat när man sänker skatten. År 2014 hade Sverige det dittills lägsta uppmätta utanförskapet någonsin. Herr talman! Människor som lyssnar på detta blir kanske lite oroliga över ministerns om inte felaktiga så åtminstone starkt alternativa verklighetsbeskrivning. Har ministern några svar på de frågor som har ställts? Har klyftorna ökat mer eller mindre? Har utanförskapet minskat snabbare eller långsammare under denna regering än under alliansregeringen? Och, herr talman, beror verkligen de kriminella nätverkens framväxt och den brottslighet som drabbar våra unga på att ett vårdbiträde fick behålla ungefär en månadslön mer varje år? Man kan, herr talman, möjligtvis också inskärpa att den politik som Alliansen bedrev, med jobbskatteavdraget, enligt den Morgan Johansson ofta närstående organisationen LO ökade jobben i samhället med ungefär 100 000. Totalt ger jobbskatteavdragen ungefär 150 000 fler arbetstillfällen. Om det nu är arbetstillfällen som knäcker brottsligheten, Morgan Johansson, är det kanske inte så dumt att 150 000 fler får ett jobb. Och rent moraliskt, herr talman, är det ju inget fel i att den som arbetar och sliter får behålla lite mer av sina egna pengar.

Herr talman! Uppfattningen att det är inkomstskillnaderna som leder till kriminalitet är djupt felaktig. Den uppfattningen misstänkliggör många människor som jobbar och sliter och tar hand om sina barn. Att säga rakt ut att människor med låga inkomster är kriminella eller mer benägna att bli kriminella är en förolämpning mot många. Det är just den politiken, med större bidrag, större fritidsgårdar och mer personal, som har lett till att man har missat framväxten av kriminella klaner. Man har fäst sig totalt vid de socioekonomiska orsakerna. Jag säger inte att vi ska negligera dem, men de är inte de enda. Ministern nämnde vapenbrott. Det är bra att man skärper straffet. Problemet är bara att man inte gör skillnad mellan en brottsling som springer med en kalasjnikov och en jägare som har glömt älgstudsaren i bagageluckan. För de brottslingar som har blivit ertappade med vapen ger det dessutom bara mer status att sitta två år i fängelse. Det förstärker våldskapitalet. När de kommer ut bemöts de som hjältar i de områden där de är verksamma. När det gäller övervakningskameror undrar jag när kommunerna ska få svar på sina ansökningar inom rimlig tid. Nu tar det tolv månader att behandla en ansökan om övervakningskameror. Kommunerna är väldigt frustrerade. När kommer lagstiftarens intention att uppfyllas?
Herr talman! Jag förstår att både Boriana Åberg och Niklas Wykman gärna vill skarva hur mycket som helst i debatten. Men det finns trots allt en gräns för hur man gör det. Boriana Åberg säger att vi inte skiljer mellan en jägare som har ett extravapen i bagaget och en gängkriminell. Detta är rent fel. Det vi har skärpt straffet för är grovt vapenbrott. Vi häktar inte jägare som har ett extravapen i sin bagagelucka. Så är inte lagstiftningen utformad; det har den aldrig varit. Så stå inte i riksdagens kammare och påstå något sådant! Det kan faktiskt finnas människor som tror på det. Detsamma gäller Niklas Wykman. Jag har aldrig påstått att skatteintäkterna minskade under er period. Det är bara att gå tillbaka i protokollet och titta vad jag verkligen sa. Jag säger att underskottet ökade under er period, och det är sant. Ni gick 2006 in i mandatperioden med ett överskott som vi hade arbetat upp. Göran Persson hade sanerat statsfinanserna, och vi lämnade över ett överskott på 68 miljarder till er. Ni gjorde slut på de pengarna blixtsnabbt genom att göra skattesänkningar. Ni gjorde slut på dem i en sådan omfattning att ni sedan inte kunde finansiera väsentliga offentliga investeringar, bland annat polisutbildningen. Det var alltså underskotten som ökade under er tid, på ett sådant sätt att ni inte klarade av den grunduppgiften. Sedan kan vi naturligtvis ha en ideologisk diskussion kring vad det egentligen är som driver fram kriminalitet. Jag är väl medveten om att svaren på de frågorna är komplexa. Det kan handla om många olika orsaker. Men jag är ändå övertygad om att om man inte klarar av att föra en politik som ger alla ungdomar framtidstro, arbetsmarknadsmöjligheter och bra utbildning ökar risken för att en del av dem rekryteras till kriminella gäng. Jag menar att det är mer eller mindre en självklarhet att det förhåller sig på det sättet. Generell välfärdspolitik, det vill säga en politik där vi håller ihop samhället och ser till att alla ungdomar har bra möjligheter att utvecklas, är enligt min uppfattning också den bästa brottsförebyggande åtgärden. Men jag förstår att Moderaterna inte vill köpa detta över huvud taget. Ni har ju nämligen helt motsatt utgångspunkt. Så fort ni får tillfälle att regera gör ni precis tvärtom. Ni sänker skatterna, framför allt för dem som har de högsta inkomsterna, så att de kan dra iväg. Klassklyftorna ökade som sagt snabbast i hela OECD-området under er period. Sedan trycker ni ned de sämst ställda. Ni skär ned på a-kassan och andra typer av ersättningar. När det sedan visar sig att ni inte klarar den ekonomiska politiken bryr ni er inte om det. Under er tid ökade också socialbidragstagandet kraftigt. Under våra år, efter det att vi tillträdde 2014, minskade arbetslösheten år för år, framför allt ungdomsarbetslösheten, och vi såg en utveckling där klyftorna faktiskt minskade. Nu är vi mitt i en coronakris, och situationen ser därför annorlunda ut. Men jag är övertygad om att en politik som syftar till att fortsätta hålla ihop Sverige och använda de pengar vi nu har arbetat upp just för att stärka jämlikheten och minska klassklyftorna samtidigt också är den bästa brottsförebyggande politiken.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Morgan Johansson för klargörandet att skatteintäkterna ökade under den tid Alliansen styrde Sverige. Det är inte alla gånger Socialdemokraterna har velat kännas vid detta, så det är åtminstone ett steg i rätt riktning för förståelsen av hur man bör sköta offentliga finanser. Morgan Johansson säger att Moderaterna vill sänka skatten mest för dem som redan har mest. Något magstarkt, skulle nog en vanlig knegare, tjänsteman eller arbetare säga, när Morgan Johansson har sänkt skatten rekordmycket för dem som har de allra högsta inkomsterna, genom att avskaffa värnskatten, men inte gett en enda krona i skattesänkning till människor med vanliga jobb och vanliga inkomster. Morgan Johansson är värnskattens avskaffare. Det kan såklart vara bra; det ska löna sig att utbilda sig, anstränga sig och slita. Men det är Morgan Johansson som har bedrivit en skattepolitik som sänker skatten för dem som tjänar mest. Moderaterna gjorde tvärtom. Vi drev en skattepolitik som sänkte skatten mest för dem som tjänade minst. Det är alltså väldigt stor skillnad. Morgan Johansson säger att det finns många olika förklaringar till att brottsligheten ökar. Morgan Johanssons chef var helt övertygad om att det var Alliansen som orsakade det, tills han ändrade sig och sa att det var migrationen. Detta gör sammantaget att människor känner en stor osäkerhet. Hur ska en regering som inte vet vad som orsakar brottsligheten vara förmögen att lösa den? Morgan Johansson har också fullt upp med att skylla på tidigare regeringar. Men när han själv var i opposition twittrade han att den dåvarande justitieministern inte kunde skylla ifrån sig på något, för hon hade varit justitieminister i sex år - lika länge som Morgan Johansson nu har suttit i regeringen. Ta ansvar!
Herr talman! När det först gäller frågan om skatteintäkterna är det så att lönesumman ökar för varje år eftersom lönerna ökar. Detta innebär att vi totalt sett har en trendmässig ökning av skatteintäkterna, oavsett vad man gör. Problemet uppstår om behoven ökar snabbare än skatteintäkterna - det är då vi får ett underskott. Det var precis detta som inträffade för Moderaterna, till följd av era skattesänkningar: Ni klarade inte av att fylla de behov som fanns. I stället fortsatte ni att låna pengar till skattesänkningar. Det var detta ni gjorde under hela er sista mandatperiod: Ni lånade er fram. När det gäller fördelningsprofilen är jag den första att säga att om jag hade fått bestämma skulle vi naturligtvis aldrig ha avskaffat värnskatten. Nu gjorde vi upp med andra partier om detta. Den budget som nu ligger framför oss har en väldigt fin fördelningsprofil. Mest ekonomiska förstärkningar kommer till låg och medelinkomsttagare, och det är en följd både av skattesänkningar till låg och medelinkomsttagare och av förstärkningar av transfereringssystemen. Vi har exempelvis förbättrat a-kassan på ett mycket påtagligt sätt, vilket har enorm betydelse för den som riskerar att bli arbetslös. Likadant har vi förbättrat underhållsstödet. Inte minst vill jag också nämna pensionstillskottet. Vi höjer pensionerna för de pensionärer som har det sämst ställt. Om Niklas Wykman vill få en lektion i hur man utformar en fördelningspolitiskt bra ekonomisk politik tycker jag att han ska studera de fördelningsanalyser som nu görs av den budget som vi precis har lagt på riksdagens bord. Sedan är jag som sagt övertygad om att om klyftorna växer ökar också risken för kriminalitet. Därför kommer det alltid att vara en socialdemokrats viktigaste uppgift att slåss för ökad jämlikhet och minskade klassklyftor.